Fru talman! Även föregående talare här i dag har påpekat att miljövården är nödvändig för att vi skall kunna ha ett bra liv här på jorden. Vi måste vara försiktiga med utnyttjandet av vår jord, eftersom det är den enda vi har. När vi har förstört den återstår inte så mycket mer. Dessa problem löser vi inte genom det som står i dagens betänkande, långt därifrån. Men vi gör ett par tillkännagivanden. Ett tillkännagivande gäller det som man har talat om så mycket här, en utredning om miljöskyddslagstiftningen. Resultatet av en sådan utredning är viktigt i detta sammanhang, eftersom det styr de begränsningar som är nödvändiga för verksamhet som kan skada miljön. Vi måste utnyttja resurser på ett sådant sätt att jorden kan fungera i oändlighet. Vi har ofta sagt att vi skall ha en verksamhet som naturen kan tåla. Det uttrycket kan kanske vara litet felaktigt. Egentligen skall vi ju inte spänna bågen så högt att vi går så långt som naturen tål, vi måste ha en verksamhet så att naturen kan fungera. Då krävs förändringar i miljöskyddslagstiftningen men också av vårt sätt att bete oss i många sammanhang. Många motionsyrkanden besvaras med hänvisning till utredningen av miljöskyddslagstiftningen. Jag skall nämna några stycken. Vi har från centerpartiets sida yrkanden om en nordisk miljölagstiftning. Utredningen kommer väl inte direkt att lägga fram något sådant förslag. Men följden av en svensk miljöskyddslagstiftning måste ju bli att den svenska regeringen bedriver ett enträget arbete för att få en nordisk miljöskyddslagstiftning som fyller ungefär samma mått och krav. Mycket av det vi gör påverkar ju de andra nordiska länderna. Därför är det viktigt vad som sker i de andra länderna. Det är viktigt att vi har en bra dialog inom de nordiska samarbetsorganisationerna, i Nordiska rådet och andra sammanhang. Därför är det nödvändigt att man tänker på detta. Enligt den nuvarande lagstiftningen har organisationer som arbetar inom miljöområdet ingen möjlighet att överklaga de beslut som fattas i ett ärende. Vi har länge pläderat för att de skulle få den möjligheten. Hos dessa organisationer finns ofta god kunskap och expertis på miljöområdet. Organisationerna bevakar vad som händer. Jag hoppas att man också tar med dessa syn punkter i utredningen och ger organisationerna en möjlighet att vara med i arbetet och forma framtiden. En annan fråga som vi har tagit upp är att vi borde ha en miljöombudsman. Lika väl som vi har en rad andra ombudsmän, som skall bevaka vissa speciellt viktiga områden, borde det vara rimligt att vi hade en miljöombudsman, eftersom miljön är det viktigaste området. Det är precis som Sören Norrby säger, om vi inte kan klara av att sköta vår verksamhet på jorden så att naturen kan fungera, spelar inte andra saker någon särskilt stor roll. De ekonomiska landvinningar vi gör kommer att vara ganska meningslösa. Jag återkommer till det senare. Vi har också ett yrkande om att det skall finnas en miljöansvarig på varje företag. Om företagen skall fungera väl i detta sammanhang måste det finnas en speciell person som har ansvaret och en större kunskap än övriga. I och för sig har VD-n för ett företag naturligtvis ansvaret. Men lika väl som man har en ekonomichef, personalchef osv. borde man ha en ansvarig för miljön. Det gäller både den interna miljön och företagets påverkan på omgivningen. Det bör också gälla hur de produkter man gör påverkar miljön när de väl används och så småningom återanvänds eller blir avfall. Vi har en koncessionsnämnd som skall fatta beslut om olika verksamheters tillåtlighet i samhället. Vi har i en motion framfört synpunkter på koncessionsnämndens sammansättning. Jag förutsätter att man i utredningen också kommer att ta upp det och lägga fram förslag till förändringar. Ingvar Eriksson pratade mycket om miljökonsekvensanalyser. Det är viktigt att det finns krav på sådana. Det är en fråga vi har diskuterat många gånger i denna kammare utan att komma särskilt långt på väg. Vissa landvinningar har vi gjort. Det krävs i vissa sammanhang att miljökonsekvensanalys skall göras. Sådana borde dock ske i betydligt större utsträckning, inte minst på trafikens område. Vi har ju tidigare haft diskussioner om det. Alla de krav jag nu har talat om har överförts till den utredning som skall göras. Vi har också ett annat yrkande från centerpartiet om en översyn av naturvårdsverkets verksamhet. Jag vet inte om det direkt kommer att behandlas av utredningen om ny miljöskyddslagstiftning. Men vi får väl också en utredning om naturvårdslagen. I det sammanhanget kommer denna fråga att vara mycket aktuell. Vi har i centerpartiet uppfattningen att naturvårdsverket inte arbetar så effektivt som vi vill att man skall arbeta för att skydda miljön, naturen. Här finns nog en hel del att göra. Vi har sett propåer och funderingar om hur detta skulle kunna gå till och att det har varit svårt att få fram detta i massmedia. Vi förutsätter att denna fråga kommer att behandlas av regeringen på ett lämpligt sätt. Nu är den i alla fall överförd till utredningen. Om den inte kommer att hanteras av utredningen om miljöskyddslagen hoppas jag att den kan flyttas över till den utredning som kommer att handha naturvårdsverkets organisation. Centerpartiet har också avgivit ett särskilt yttrande, som tar upp en central fråga i detta sammanhang, nämligen miljön som ett centralt mål i den ekonomiska politiken. När centerpartiet och socialdemokraterna gjorde upp om den ekonomiska politiken i våras fick vi gehör för den tanken. Det är fullständigt naturligt. I betänkandet refereras ganska mycket till just den överenskommelsen. Det refereras också till statsministerns regeringsförklaring från i höstas. Jag menar dock att statsministern där drog tillbaka regeringens = Prot. 1989/90:31 positioner i detta sammanhang. Han talade visserligen väldigt mycket om 22 november 1989 miljöfrågor och hur viktiga de är, men han sade också att ekonomin måste = vara överordnad alla andra frågor, även miljöfrågorna. Då är detta inte samma sak som att miljön skall vara ett centralt mål i den ekonomiska politiken. Man måste nämligen bedöma miljöfrågorna och en åtgärds betydelse för miljön samtidigt som man bedömer de ekonomiska konsekvenserna för att få en riktig bedömning. Jag kan inte heller påstå att man har haft dessa frågor för ögonen vid skatteöverläggningarna. Visserligen har vi väl ännu inte sett slutet på dessa överläggningar. Men när det gäller beskattningen på miljöområdet borde inriktningen ha varit en annan. Framför allt tänker jag på att moms skall läggas på all energi, även på biobränslen. På detta sätt följer man inte upp miljömålet ordentligt. Vi från centerpartiet kommer på många olika sätt att påpeka för regeringen att den faktiskt har sagt att miljön skall vara ett centralt mål i den ekonomiska politiken. Utskottsmajoriteten har i detta betänkande föreslagit ett tillkännagivande till regeringen om gränsälvskommissionens sammansättning. Per-Ola Eriksson, centerpartist från Norrbotten, har väckt motioner om hur dessa avtal skall se ut. Han yrkade väl inte direkt på en förändring av sammansättningen av gränsälvskommissionen, men vi från centerpartiet anser ändå att detta är ett sätt att tillgodose de krav som Per-Ola Eriksson ställde, och vi har därför ställt oss bakom denna motion. Och en majoritet i utskottet har gjort det möjligt att flytta fram miljöpositionerna i detta sammanhang. Även en rad andra frågor behandlas i betänkandet, och vi har från centern fogat ett antal reservationer om detta till betänkandet. Jag skall endast kortfattat ta upp dessa reservationer, inte för att jag anser att de är mindre viktiga utan för att spara tid, så att vi hinner bli färdiga med denna ärendebehandling till kl. 18. Centerpartiet har tillsammans med folkpartiet, vpk och miljöpartiet fogat reservation 2 om en internationell miljöfond till betänkandet. Det är egentligen en så viktig fråga att jag skulle behöva tala länge om den. En internationell miljöfond skulle nämligen ge möjlighet för oss att skapa ekonomiska förutsättningar för att göra något på det internationella området som i dag inte är möjligt. Vi återkommer säkert till denna fråga fler gånger. Det gäller ju att fylla denna fond med pengar också. Det krävs ett ganska handfast internationellt arbete för att nå detta mål. Vi har tillsammans med vpk fogat reservation 3, om ett icke-spridningsavtal när det gäller miljöfarliga utsläpp, till betänkandet. Det är också en fråga som kräver ett stort internationellt arbete. Det är naturligtvis någonting som är svårt att kontrollera, men man kan i princip ha denna målsättning med ett icke-spridningsavtal på miljöområdet precis som på det militära. Denna fråga är nämligen minst lika viktig. Regnskogarna har en avgörande betydelse för vår möjlighet att hantera balansen när det gäller koldioxid i atmosfären som vi är tvungna att hantera på något sätt. Då är det inte bara fråga om hur mycket koldioxid som släpps ut utan också hur mycket koldioxid som förbrukas på jorden. Det är därför viktigt att det finns en växtlighet som kan ta hand om detta, och då är 101 regnskogarna mycket viktiga. Vi kan från svensk sida naturligtvis inte bara ställa krav på de länder som har regnskogar. Vi måste också hjälpa till och ta en aktiv del i detta arbete på något sätt. Vi reservanter hoppas att vi skall kunna konkretisera detta så småningom. Det går naturligtvis inte att i längden bara ålägga dessa länder restriktioner. De har naturligtvis vissa rättigheter och måste också göra vissa saker. Men det är viktigt att få till stånd internationella avtal för att se till att regnskogarna inte raseras utan bevaras. Detta tas upp i reservation 4. I reservation 6 tar vi tillsammans med folkpartiet, vpk och miljöpartiet upp rättshjälp i miljömål. Utskottsmajoriteten skriver att viss förbättring har skett på detta område, vilket är sant. Men denna förbättring är enligt vår uppfattning inte tillräcklig. Om man som privatperson skall ha möjlighet att driva miljömål måste man kunna få rättshjälp. Som Sören Norrby sade här tidigare har den enskilde, med tanke på de ekonomiska intressen som dessa mål skall drivas mot, inte så stora möjligheter. Därför måste samhället hjälpa till. Vi upprepar därför de krav som vi under några år har ställt på denna punkt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 6 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I många hänseenden är miljön sämre nu än när vår nuvarande lagstiftning tillkom. Precis så enkelt kan problemet beskrivas. Så skrev Staffan Westerlund, docent i miljörätt, i inledningen till sin bok Rätt och miljö. Han skrev också följande: I själva verket är den svenska miljölagstiftningen en enda röra. Det är en träffande beskrivning av läget. Lagstiftningen på miljöområdet är komplex, delvis överlappande och delvis motstridig. Straffsanktionerna är svaga. Det är inte länge sedan en direktör i Göteborg dömdes till fängelsestraff för miljöbrott. Men han är en av ett försvinnande litet fåtal. Det var därför inte en dag för tidigt, snarare ganska många dagar för sent, som regeringen i maj i år beslöt att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över miljölagstiftningen och senast i februari 1991 lägga fram ett principiellt förslag till en ny miljöskyddslagstiftning. Det är vår förhoppning att man i det samlade förslaget kommer att utgå ifrån vad som är acceptabelt från ekologiska utgångspunkter och att det kommer att innehålla förslag om miljökonsekvensanalyser, livscykelspecifikationer och mycket annat som har diskuterats och som bl.a. tas upp i många av de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden och som behandlas i detta betänkande. Mot bakgrund av verkligheten när det gäller lagstiftningen, som Staffan Westerlund så bra karakteriserat, är det inte märkligt att så många motioner väcktes och att många av dem handlar just om behovet av en övergripande översyn av miljölagstiftningen. Det är därför som vi i jordbruksutskottet anser att dessa motioner lämpligen bör behandlas av den nyligen tillsatta kommittén. Därigenom kommer riksdagen att få tillfälle att behandla miljölagstiftningen på ett samlat och gediget sätt i ett sammanhang. Vi hoppas också att detta skall innebära att diskussionen kring miljöproblemen mer kommer att handla om behovet av att samhället styr genom sin lagstiftning. Under en period har vi i Sverige haft en överoptimistisk tro på att marknadsekono = Prot. 1989/90:31 miska mekanismer kan lösa miljöproblemen åt oss. Visst är det viktigt med 22 november 1989 miljöavgifter, och visst utgör de en viktig del i det åtgärdspaket som behövs för att lösa miljöproblemen, men minst lika viktig är den styrning som vi i denna församling åstadkommer genom lagstiftning och genom att se till att myndigheter sedan har resurser att utöva kontroll enligt denna lagstiftning. Utöver dessa motioner som hänskjuts till kommittén tas även några andra motioner från den allmänna motionstiden upp i betänkandet. Jag vill yrka bifall till ett flertal av de reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation 2, som jag yrkar bifall till, handlar om behovet av en internationell miljöfond. Denna fond skulle enligt förslaget administreras av FN:s miljöorganisationer UNEP och ECE och finansieras genom att industriländerna varje år avsätter ett belopp i förhållande till sin bruttonationalprodukt, och fonden skall byggas upp successivt tills länderna betalar 0,5 96 av BNP. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen med en viss, som jag tycker, slentrianmässig trötthet: Det är inget nytt förslag. Riksdagen har redan uttalat sig för något liknande våren 1988, och det är nu ett stående inslag i de internationella förhandlingarna. Med tanke på den relativt stora uppmärksamhet som internationella förhandlingar på miljöområdet brukar få i massmedia, måste jag säga att just detta trägna arbete från svensk sida passerar obemärkt. Det kan inte hjälpas att jag känner en viss misstanke om att det svenska arbetet för en miljöfond nog inte är så helhjärtat som riksdagen önskat och absolut inte som föreslås i motionen. Om det är så att regeringspartiet i sak inte delar uppfattningen att fonden är viktig, tycker jag att man bör säga det och förklara varför. Tycker man att förslaget är bra finns det väl anledning att vi tillsammans över partigränserna — detta kan knappast vara ett partiskiljande förslag — funderar över orsakerna och om det finns något som denna församling kan göra för att skynda på arbetet. Jag yrkar också bifall till reservation 4 som handlar om regnskogarna. Numera är insikten stor om den oerhörda betydelse som regnskogarna har, dvs. deras betydelse för klimatet och för vattenbalansen. Där regnskog huggs ner och ingen återbeskogning sker ser vi både översvämningar, uttorkning och t.o.m. ökenutbredning som effekter. Koldioxidutsläppen i världen ökar också om man avverkar skog och inte återplanterar. Men regnskogarna är också i sig eko-system med ofattbar artrikedom. Det är en rikedom som går förlorad när skogen avverkas. När regnskogen en gång är avverkad är den oåterkalleligen förlorad. Det går naturligtvis att återbeskoga med monokulturer, men man får aldrig tillbaka regnskogen. Stora arealer av världens regnskogar är redan borta. Det är sent på jorden. Ändå tror jag inte att vi kan ha som mål att bevara all regnskog orörd. Framför allt måste vi i de rika länderna, som faktiskt har huvudansvaret för miljöförstöringen, ta ansvar för regnskogen, men inte genom pekpinnar riktade mot utvecklingsländerna utan genom att lätta skuldbördan för dem och genom att stödja en utveckling av ett till regnskogen anpassat skogsbruk. Det är detta som motion Jo797 syftar till. Det handlar om ett uthålligt skogsbruk i regnskogarna, och naturligtvis om att stora arealer avsätts som nationalparker och lämnas orörda. 103 Reservation 5, som jag också yrkar bifall till, handlar om transporter av miljöfarligt gods m.m. Nyligen slöts ett avtali Basel som reglerar transporter av miljöfarligt avfall. Det var ett steg i rätt riktning. Men avtalet har inte som mål att avskaffa transporterna, utan reglerar bara hur de skall gå till. Det ger varje nation rätt att vägra införsel, och det ger också varje land rätt att vägra passage. Det innebär en anmälningsplikt till ett internationellt avtalssekretariat, och det innebär ett något vagt och opreciserat stöd från industriländerna till utvecklingsländerna när det gäller att ta fram system för hantering av miljöfarligt avfall. Sverige tillhörde de länder som inte riktigt var nöjda med avtalet. De finns därför all anledning att arbeta vidare och få till stånd mycket mera effektiva gränser för hanteringen av miljöfarliga transporter. Reservation 7, som jag också yrkar bifall till, handlar om joniserande strålning. Motionen Jo860 går ut på att joniserande strålning skall hänföras till miljöskyddsfrågor och hanteras i ett sammanhang. Därför tyckte vi att när utskottet behandlade de aktuella frågorna även detta förslag skulle skickas vidare till den kommitté som nu har att arbeta fram ett nytt förslag till miljöskyddslagstiftning. Vi tyckte att det var fel att utskottet redan på förhand undantog just denna fråga. Det var att gå händelsena i förväg och utgå från att även denna utredning kommer att komma fram till att joniserande strålning inte hör hemma i denna lagstiftning. Det märkliga är att fram till 1969 behandlades joniserande strålning som vilken annan föroreningstyp som helst. Det var först då som detta ändrades, och genom att det ändrades så togs alla frågor som rör radioaktivitet bort från allmänhetens insyn. Den lagstiftning som gäller dessa frågor gjordes mycket svagare än den övriga miljöskyddslagstiftningen. Detta menar vi är en mycket viktig fråga, och jag yrkar som sagt bifall till reservation 7. Vpk har också undertecknat ett särskilt yttrande i betänkandet. Det handlar om Sellafield, en engelsk upparbetningsanläggning för kärnkraftsavfall. I upparbetningsanläggningar skiljer man ut plutonium och uran ur det utbrända bränslet. Sådana anläggningar är oerhört miljöfarliga. Irländska sjön är därför starkt radioaktivt förorenad. Som framgår av den motion som är underlag för detta särskilda yttrande har man även uppmätt förhöjda grader av radioaktivitet utmed den svenska kusten. Runt om upparbetningsanläggningar finns det onormalt stora förekomster av leukemi och Downs syndrom. Det finns alltså stor anledning för Sverige att i internationella sammanhang kraftfullt verka för att Sellafield och andra liknande anläggningar stängs. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Svenska politiker har arbetat med miljölagstiftningsfrågor ända sedan 1870-talet, eller kanske t.o.m. ännu längre — det beror på hur man vill se på frågorna. Ändå har vi en miljölagstiftning som uppenbarligen inte fungerar. Men detta hänger kanske ihop med att vi har arbetat med miljölagstiftningen så länge. Det har lett till att lagar har lagrats ovanpå varandra allteftersom och små ändringar har införts i annan lagstiftning. De olika lagar som gäller på miljöområdet — jag tror det är ungefär 260 = Prot. 1989/90:31 författningar — har tillkommit med helt olika syften och vid helt olika tid 22 november 1989 punkter då olika värderingar har rått i samhället. Det finns t.ex. lagar som skogsvårdslagen och vattenlagen som inte är till för att skydda miljön utan för att värna om exploateringsintressena. Sedan finns det lagar som t.ex. naturvårdslagen som även om den är svag trots allt är till för att skydda ekolo giska intressen. Nu finns det också en lagstiftning där det inte finns någon laglig rätt till en miljö av en viss kvalitet. Men det skall vi ändra på nu. Alla partier lovade inför det senaste valet att miljölagstiftningen skall utgå från vad naturen tål. Det innebär att en gräns måste sättas för miljöpåverkan. Svensk miljölagstiftning fungerar i dag så att man ser över varje enskild industri som sedan får tillstånd att släppa ut en viss mängd föroreningar. Men man ser inte på det totala läget i miljön. Det skall vi förhoppningsvis göra något åt nu. Det talas ganska mycket om en höjd ambitionsnivå i miljölagstiftningen. Det har alla de föregående talarna nämnt. Jag tycker att det är dags att börja fundera på vad detta kommer att innebära konkret för lagstiftningen. I dag går det inte enligt miljöskyddslagen att ställa högre krav på miljöhänsyn än vad ett medelstort företag i en viss bransch klarar. Det är något vi måste ändra på om vi skall leva upp till våra löften som politiker. Det betänkande som vi behandlar i dag är mycket tunt. Detta beror på att många motioner, bl.a. vår partimotion, på det här området har hänvisats till den utredning som skall arbeta fram en ny miljölagstiftning. Det är verkligen på tiden att vi försöker ta ett samlat grepp när vi nu i över hundra år inte har lyckats åstadkomma något som fungerar. Det kommer att bli mycket tufft att åstadkomma förändringar. Att förstöra miljön har blivit en del av hela vår livsstil och en del av vår kultur. Vi ser ju hela tiden vilka prioriteringar som görs i dagens lagstiftning. Vi vet att storstadsmiljöerna är hälsofarliga på grund av trafiken. Ändå begränsar vi inte trafiken. Jag tror att det är viktigt att vi i den utredning där jag sitter med plockar upp de värderingar som finns i olika lagar och tar ställning till vilka intressen som skall sättas främst. Vi måste göra detta tydligt. Vi får inte smyga med det och kompromissa bort de intressekonflikter som faktiskt döljer sig i dessa sammanhang. Många tidigare talare har tagit upp de problem som finns i dagens lagstiftning, och det skall också jag i viss mån göra. De målsättningar som finns i olika lagar är ytterligt flummiga, och de är dessutom kombinerade med oklara och splittrade tillåtlighetsregler. Detta gör att mycket lämnas över till beslutsfattarnas godtycke på olika områden. Detta kan man tala mycket länge om och ta upp många exempel på, men jag skall bara nämna ett, som gäller hälsoskyddslagen. Hälsoskyddslagen skall motverka att människor drabbas av dålig hälsa och sporra kommunerna att angripa sanitära olägenheter. Naturligtvis kan hälsan påverkas av en dålig yttre miljö, men denna lag säger ingenting om hur stark kopplingen mellan den dåliga yttre miljön och den dåliga hälsan måste vara. Lagstiftningen säger heller ingenting om vem som har bevisbördan. Man kan då förstå att mycket av detta helt enkelt inte fungerar och bara är tomma ord. Dagens lagstiftning är också mycket illa samordnad, och det finns mängder av luckor i den. Ett exempel på en sådan lucka gäller joniserande strålning, som Annika Åhnberg tidigare tog upp. Det finns i betänkandet en reservation, nr 7, som handlar om just det. Vad vi och vpk vill med denna reservation är att miljöskyddslagens regler skall gälla för joniserande strålning fram till dess att vi har kunnat samordna hela miljölagstiftningen, så att vi får enhetliga tillåtlighetsregler. Jag kan inte begripa varför utskottsmajoriteten inte vill uttala att utredningen på området bör få se över lagstiftningen i detta avseende eller varför utskottsmajoriteten inte nu kan uttala att joniserande strålning inte skall vara reglerad av mildare lagstiftning än vad som gäller för övrig miljöfarlig verksamhet. Det är mycket märkligt. Man hade mycket väl kunnat göra på samma sätt som när det gäller vattenlagen och miljöskyddslagen. Det har för dem som ett provisorium föreskrivits att de skall gälla parallellt. Anledningen härtill är det krångliga läge som uppstått på grund av att tillåtlighetsreglerna är olika. Lagstiftningen om joniserande strålning hade kunnat fungera tillsammans med miljöskyddslagen. Jag skall ta upp ännu ett exempel på dålig samordning av lagstiftningen och på luckor som finns i den. Naturvårdslagen skall skydda ekologiska intressen. Det gör inte miljöskyddslagen i samma grad. Men de krav på försiktighetsmått som finns i naturvårdslagen, t.ex. i 20 §, behöver inte följas om det för verksamheten har utfärdats ett tillstånd enligt miljöskyddslagen. Som ni hör är det mycket här som inte fungerar, och man kan också ute i miljön och ute i naturen se att vår miljölagstiftning, trots att den består av många ord och författningar, inte hänger ihop. Vi har också problem på genomförandeoch tillsynssidan. När miljöskyddslagen antogs 1969 var tanken den att man ungefär vart tionde år skulle ompröva verksamheter. Nu har naturvårdsverket inte alls haft möjlighet att hos koncessionsnämnden så ofta kräva omprövning. Man har helt enkelt inte haft resurser, och lagstiftningen har inte fungerat som man har tänkt sig. Också rätt många riksdagsbeslut om allmänna målsättningar hänger nu ganska löst. När riksdagen beslutar om att en viss typ av utsläpp skall minskas till en viss nivå finns ingen direkt koppling till koncessionsnämndens verksamhet. Man försöker där snegla litet grand på riksdagens målsättningar, men dessa finns inte alls med i lagstiftningen, och det är ett problem. När det gäller tillsynsfrågorna kan jag också nämna att jag inte tror att det någonsin kommer att räcka med enbart tillsynsmyndigheter, hur mycket vi än förbättrar lagstiftningen. Jag menar att miljöorganisationerna och enskilda miljöengagerade är helt nödvändiga för att detta skall kunna fungera. Därför är det dels så att enskilda behöver bättre direkt rättsliga möjligheter, dels så att vi behöver ett vidare sakägarbegrepp. Dessutom måste enskilda också ha rätt till rättshjälp, och det är också just det som en av reservationerna i betänkandet handlar om. Också enskilda människor måste ges chansen att få fungera som miljöpoliser. Flera av talarna har pratat om miljökonsekvensbeskrivningar, och det hänger också ihop med det folkliga deltagandet och med miljöorganisatio nernas möjligheter att arbeta. Miljökonsekvensbeskrivningar är helt enkelt — Prot. 1989/90:31 ett krav på beslutsunderlag för människor som vill kunna delta i debatten. 22 november 1989 De skall helt enkelt kunna få sådana kunskaper och upplysningar atdekan. ZI —- tycka till ordentligt. I det sammanhanget tryckte Ingvar Eriksson på något som jag tycker är viktigt. Han sade att det i en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning är nödvändigt att man tar fram alternativa lösningar för att nå det åsyftade resultatet. Detta är grundläggande för att en miljökonsekvensbeskrivning skall kunna fungera. En miljökonsekvensbeskrivning är en process med goda möjligheter till folkligt deltagande, och i den måste det finnas olika alternativ att välja bland. Låt oss ta ett exempel. Anta att man i något sammanhang av trafiksäkerhetsskäl anser sig behöva bygga en ny väg. Med ordentliga krav på miljökonsekvensbeskrivningar kan man om man går till domstol i stället få alternativet med sänkta hastighetsgränser utrett, om det inte skett redan tidigare. Nu hoppas jag att den utredning som jag är med i skall kunna göra ett bra jobb, trots att vi har fått så ont om tid. Jag hoppas att resultatet skall kunna bli ett förslag om en samlad miljöbalk. Man skulle alltså samla all miljölagstiftning på ett ställe. I miljöbalken skulle kunna ingå en mer övergripande lag med enhetliga tillåtlighetsregler, som skall gälla på hela miljöområdet. Vi bör också uppfylla alla partiers vallöften om att miljölagstiftningen skall grundas på vad naturen tål, alltså på införande av kvalitetsnormer. Vi behöver större möjligheter till folkligt deltagande, och det innebär ett vidgat sakägarbegrepp, kombinerat med krav på bättre beslutsunderlag. Vi måste också beakta ekonomiska styrmedel, som nu äntligen blir införda. Här kan anknytas till vad Ingvar Eriksson sade om industrins internationella konkurrenskraft. Vi måste i GATT-förhandlingarna ta upp det förhållandet att handelspolitiken i världen börjar bli ett allt större hinder för en offensiv miljöpolitik. Jag läste nyligen en rapport från USA-senatens miljöutskottskansli, där man tog upp problemet med ekonomiska styrmedel. Det framhölls att vi inte kan gå alltför hårt fram, för då förstör vi industrins konkurrenskraft. Detta visar att vi som är miljöengagerade, i alla länder med kraft måste driva att våra regeringar tar upp miljöhänsyn och världens miljöproblem i handelsförhandlingarna inom GATT. Eftersom jag redan talat alldeles för länge, skall jag inte ta upp alla de reservationer som andra talare har berört. Jag avslutar med att yrka bifall till alla motioner som är undertecknade av miljöpartister.
Fru talman! Jag kommer inte, som många andra talare, att ta upp miljöproblemen i hela deras vidd, då jordbruksutskottet i detta betänkande har varit så positivt till många överväganden att det är onödigt att här gå in i en detaljdiskussion. Jag skall däremot tala litet om det internationella miljöarbetet, som reservationerna till övervägande del gäller. Miljöfrågorna får allt högre prioritet i politiken i land efter land i Europa. I Beneluxländerna arbetar man intensivt med luftoch vattenföroreningarna, och nyligen höll premiärminister Thatcher ett långt och viktigt tal, som 107 enbart berörde Englands miljöproblem. Vid den nyss avslutade ESK-konferensen om miljövård i Sofia kunde 34 länder i Europa och Nordamerika enas om långtgående rekommendationer om avtal mot miljöstörningar av olika slag. Denna utveckling hade inte skett utan ett aktivt påtryckningsarbete från bl.a. Sveriges sida, och det är framför allt svensk lagstiftning och svenska normer som ofta nämns som mönster för andra länder, som nyss har börjat ta itu med sina miljöproblem. Naturligtvis måste detta arbete fortsätta. När det gäller en internationell miljöfond, som i många år var omöjlig att få till stånd på grund av andra staters bristande intresse, arbetar man nu inom utrikesförvaltningens miljöavdelning direkt med att konstruera text och innehåll i ett avtal om en sådan fond. Några nya riksdagsuttalanden är alltså inte nödvändiga för att påskynda det arbetet. Genom den nya öppenheten i Östeuropas politiska liv torde det i framtiden finnas bättre förutsättningar att uppmärksamma och i tid protestera mot utsläpp som överskrider gällande avtal. Den attityd av såväl ärlighet om sina interna problem som beredvillighet att söka kraftigt begränsa miljöskador som kom fram vid den nordiska havsmiljökonferensen i Köpenhamn från både Sovjetunionens och andra öststaters sida, visar att det kan bli lättare i framtiden att avtal bryts. Eftersom riksdagen så sent som för ett år sedan avslog förslag om ett ickespridningsavtal på miljöområdet, synes det mig onödigt att här upprepa argumenteringen. Jag skall endast hänvisa till svenska aktiviteter i internationellt arbete. Jag tror att hela jordbruksutskottet efter sin Brasilienresa är överens om att det är viktigt att minska skövlingen av regnskogarna, men med hänsyn till att regnskogarna i Amazonasområdet är av nästan samma omfattning som Centraleuropa kan det bli nödvändigt att använda en mindre del av regnskogarna för att skapa utrymme för småjordbruk för lokalbefolkningen. Eftersom bistånd till miljöåtgärder nu är en given del av svenskt bistånd finns det goda möjligheter att i u-länder ge bistånd till skonsam skötsel av skogsområdena. Beträffande reservationen om förbud mot export av avfall får vi väl avvakta det regeringsförslag som är aviserat till innevarande riksmöte om avfallsfrågor innan vi tar ställning. Eftersom den senaste ändringen i rättshjälpslagen innebär att man även i fastighetstvister kan få hjälp i ärenden som rör miljöskador, även om det gäller höga kostnader, synes det mig inte för närvarande finnas anledning att aktualisera vissa av miljöskadeutredningens förslag. Sanktionsfrågor kommer också upp i den nya utredningen om miljölagarna. Riksdagen har för cirka två år sedan antagit en ny strålskyddslag, som omfattar alla former av strålskador, även av joniserande strålning, och statens strålskyddsinstitut gjordes till ansvarig myndighet på området. Det finns därför inte nu anledning att ändra ansvarighetsfördelningen mellan olika myndigheter vad gäller joniserande strålning. Med detta, fru talman, har jag lämnat svar på de till betänkandet fogade reservationerna, som jag avstyrker. Det är glädjande att utskottet enhälligt har kunnat föreslå riksdagen att hemställa till regeringen att överlämna ett — Prot. 1989/90:31 stort antal motioner — med 72 yrkanden — om miljölagstiftningen till den nya 22 november 1989 utredningen om en samlad översyn av miljölagstiftningen och skärpning av. =SZZ70 normer för tillståndsprövning. Eftersom det är en parlamentariskt sammansatt utredning och flera av utskottets ledamöter, som här har kommit till tals, är med där, tycker jag att de i utredningen kan ta upp många av de frågor som de har tagit upp här och bringa dem till närmare belysning. Vi har i utskottet också kunnat enas om att den finsk-svenska gränsälvskommissionen bör få tillgång till miljökunnig expertis vid sina överväganden. Det är också glädjande att det nu sker ett ökat finsk-svenskt samarbete kring Bottenvikens havsmiljö, som har kommit till stånd efter miljöministrarnas möte i Haparanda sommaren 1989. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till utskottets förslag på alla punkter. Må jag till slut få lov att uttala den förhoppningen att det stora intresset för miljöfrågor både här hemma i Sverige och ute i Europa i övrigt skall leda till snara och klara förbättringar för miljön, såväl till lands och till havs som i atmosfären. Det tror jag är en förhoppning som delas av alla över partigränser och landgränser. Med detta, fru talman, har jag på kort tid försökt ge uttryck för socialdemokraternas uppfattning i fråga om miljölagstiftningen.
Fru talman! Eftersom vi har ont om tid skall jag begränsa mig till en enda fråga: Vad är enligt Grethe Lundblad det egentliga skälet till att joniserande strålning och radioaktiva ämnen skall behandlas särskilt, enligt en mildare lagstiftning än annan miljöfarlig verksamhet? Är de mindre farliga?
Fru talman! Jag skulle vilja tipsa Grethe Lundblad om ett par saker. Grethe Lundblad tar upp det internationella förhandlingsarbetet om en internationell miljöfond och behovet av att bevara regnskogarna, men det finns möjligheter för Sverige att gå före. Vi föreslog i budgetbehandlingen i våras att Sverige skulle satsa 1 miljard på internationell miljöhjälp och 1 miljard på att bevara regnskogen. Den möjligheten finns för att trycka på andra länder. Sedan vill jag ställa samma fråga som Annika Åhnberg: Vad är den sakliga grunden för att tillåtlighetsreglerna skall vara annorlunda när det gäller joniserande strålning samt att lagstiftningen i största allmänhet skall vara mildare, när vi nu jobbar med en utredning som skall försöka samordna tillåtlighetsreglerna på det området? Grethe Lundblads svar handlade om ansvarsfördelningen mellan myndigheter, men jag frågar om lagstiftningens skärpa.
Fru talman! Grethe Lundblad tycker att den förändring när det gäller rättshjälpen i miljömål som gjordes för en tid sedan skulle räcka. Vi tycker inte det, utan vi tycker att det är väsentligt att rättshjälpen vidgas till ett större område i fråga om miljömål. Det skulle skapa helt andra förutsättningar att driva just miljöfrågorna till ett slutligt avgörande. 109 Grethe Lundblad var inne på att Brasilien skulle kunna få hjälp av Sverige eftersom vi har miljömål i utlandsbiståndet. Men Brasilien kan inte få sådan hjälp då det inte är något programland för Sverige. Miljöhänsyn skulle däremot kunna läggas in i annat bistånd eller annan verksamhet. Jag hoppas också att det stora intresset för miljön som finns ute i världen skall kanaliseras i regeringskansliet och så småningom resultera i bra förslag.
Fru talman! Grethe Lundblad sade att det i framtiden skall bli lättare att komma fram till ett samarbete som gör att det inte begås några brott mot internationella avtal. Jag hoppas det. Vi är givetvis angelägna om att man skall lyckas, men det förutsätter att våra förhandlare verkligen sätter allvar bakom sina krav, så att det skapas garantier för att sådana brott inte upprepas.
Fru talman! Jag hade egentligen tänkt bemöta mer av det som mina meddebattörer framförde, men tiden räcker inte till. När det gäller den joniserande strålningen har nyligen en ny lagstiftning på det området antagits som har godkänts av riksdagen, och den måste få verka ett par år innan den ändras. Den nuvarande miljölagstiftningen klandras väldigt ofta. Man säger att den är en enda röra. Det är nu den tredje revisionen som skall ske av miljöskyddslagen. Det är klart att när man ständigt reviderar lagar blir det lätt så att de ändras på ett sätt som i de stora sammanhangen kan te sig olyckliga. Därför tycker jag att man skall ta det lugnt med att ändra strålskyddslagen. Jag tycker inte att man kan påvisa att det har inträffat några större skador med anledning av överföringen till strålskyddslagen. Som jag sade tidigare, Lennart Brunander, är numera miljöhjälp och miljöbistånd en viktig del av biståndet. Det kommer naturligtvis också att gå ut till en del av våra biståndsländer som ligger i regnskogsområdet. Men Brasilien är ingen mottagare av svenskt bistånd. Jag hoppas att Brasilien självt kan ta itu med sina problem i regnskogsområdet. Alla de internationella förhandlingar som skall ske, och den nya stora miljökonferens som Birgitta Dahl nämnt skall äga rum 1992, som bl.a. Sverige har varit med om att föreslå och som troligen kommer att äga rum i Brasilien, kommer naturligtvis att bli en oerhörd påtryckning på Brasilien att försöka lösa sina problem. Fru talman! Får jag till slut säga att många av de frågor som de olika ledamöterna har tagit upp här har de arbetat med i sina utredningar, och kommer de som ledamöter av utredningarna att kunna ta itu med. Det finns många socialdemokratiska motioner som jag inte har velat nämna här, som också har tagit upp angelägna problem.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

Herr talman! Ingbritt Irhammar har ställt följande frågor till justitieminis Är regeringen beredd att ge tullen och polisen de förstärkningar som behövs för att möta knarket? Beslagtagandeoch förverkandemöjligheterna bör ges ökat utrymme. När kommer regeringen att föreslå lagändringar på detta område? Hur kommer dessa lagändringar att vara utformade?

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag konstaterar följande: Nuvarande statminister Ingvar Carlsson gick i valrörelsen 1982 ut och lovade att om socialdemokraterna kom till makten skulle man göra rent hus med narkotikan. Det löftet har sannerligen inte infriats. Det kan snarare uttryckas så, att det sedan dess blivit fullt hus med narkotikan. Fullt hus i stället för rent hus, det kan man kalla svikna vallöften. Narkotikan flödar in över våra gränser. Det finns hur mycket knark som helst, säger de som bör veta bäst, nämligen missbrukarna. Och det är billigt också. En fylla på knark på är inte dyrare än ett glas starköl på krogen. Nog är det fullt hus alltid. Det är fullt i Vasaparken i Stockholm, fullt på olika tunnelbanestationer, fullt i Helsingborg, i Malmö, i Luleå och över hela landet. Det är verkligen hög tid att kraftfullt bekämpa narkotikan på alla områden. Flera år har tillåtits förflyta från regeringens sida, eftersom det har saknats radikala åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det har skapats stor polisbrist i landet. Tullen har levt med alltför knappa resurser. Lagstiftningen har varit och är, vill jag påstå, fortfarande otillräcklig och tam. Bristen på vårdplatser är ett stort problem, m.m. Inget land kan ensamt bekämpa narkotikan. Det är vi säkert överens om. Det är som med miljöförstörelsen — landsgränser överskrids och gemensamma resurser måste tillskapas. I Sverige måste vi stödja odlingsländerna, dvs. ge stöd till produktionsländerna till bl.a. alternativodlingar. Det gäller också att komma åt internationella ligor och kurirer. Arbetet med att försöka hindra inflödet vid våra gränser är oerhört viktigt. Frågan är dock om inte arbetet med att störa i konsumtionsledet är allra viktigast. Mot bakgrund av det elände jag har beskrivit är det ändå positivt att regeringen nu har insett allvaret i situationen och är beredd att vidta åtgärder. Vissa insatser har t.o.m. redan gjorts i rätt riktning. Sedan jag skrev min interpellation har regeringen utlovat ökat stöd till FN och ett visst finansiellt stöd till bl.a. Colombia. Det är bra. När justitieutskottet besökte Thailand i september uttrycktes önskemål om ytterligare svenska insatser där. Det behövs säkert. När det gäller det produktionscentrum som kallas Gyllene halvmånen finns det stora risker — som vi bedömer det i centern — att de återvändande afghanska flyktingskarorna kan komma att ägna sig åt lönsamma opiumodlingar, om inte tillräckligt internationellt stöd lämnas till landet för återuppbyggnaden, bl.a. stöd till jordbruket. Jag vill därför fråga socialministern om ett ökat stöd från svensk sida till Afghanistan för att förhindra opiumodlingar har diskuterats inom regeringen. När det gäller möjligheterna att förhindra att narkotikan kommer in i vårt land spelar tullen en viktig roll. Det är riktigt att tullen fick utökade resurser genom beslut tidigare i år. Detta skedde till stor del tack vare stark kritik från centerns och hela oppositionens sida. Vi var besvikna över att regeringen i budgetpropositionen inte var beredd att ge nödvändiga resurser. Det är emellertid historia nu, samtidigt som det är ytterligare ett exempel på att regeringen inte i tid insett nödvändigheten av ett effektivt tullskydd mot narkotikan. Nu är det viktigt att tullen får arbeta vidare med tilldelade resurser och inte tvingas till nya indragningar, vilket kan befaras om besparingar måste göras. Kan socialministern lova att tullen kommer att befrias från regeringens sparmål och i stället tillföras nödvändiga resurser? Narkotikabrott blir i allmänhet kända först genom tullens och polisens ingripande, genom t.ex. spaning eller genom beslag via tullens stickprovstagningar. Detta innebär att antalet uppklarade narkotikabrott kan minska eller öka beroende på vilka resurser tull och polis disponerar för bekämpning av narkotikan. Hur ser regeringens planer för att komma till rätta med dagens polisbrist ut? I flera år har centern krävt att narkotikakonsumtion skall kriminaliseras. Envist och envetet gick ni socialdemokrater emot detta krav — med motiveringen att det skulle försvåra för sociala myndigheter att i tid få kontakt med missbrukarna för att kunna ge dem vård. Resultatet blev i stället att missbruket frodades. Missbrukarna har blivit alltför många, och sociala myndigheter har ej kunnat ge missbrukarna den vård de behöver. Till slut blev dock opinionen så stark att en lagändring kom till stånd. Även eget innehav blev straffbart. Eftersom påföljden för dessa brott bara blev sex månaders fängelse har lagen blivit uddlös och har knappast fått någon effekt. Polisen klagar över svårigheter att effektivt kunna ingripa, eftersom man inte får göra kroppsvisitation eller ta blodoch urinprov för att konstatera bruket. För det krävs att påföljden ändras till ett års fängelse. Är ni beredda att inom regeringen ompröva er tidigare inställning och nu ställa upp på den behövliga lagändringen? Det är många som skulle välkomna en sådan.

Herr talman! Vi oroas alla av signaler om ökande narkotikamissbruk och riklig tillgång på billig narkotika. Det är viktigt att vi sätter till alla klutar för att få ett narkotikafritt samhälle. Statsministerns löfte var säkert att ta i. Vi vet alla hur svårt det är att åstadkomma detta. Vi måste dock gemensamt göra allt vad vi kan. Ingbritt Irhammar har tagit upp en rad frågor. Jag skall koncentrera mig på frågan om vilka förbättringar i vården av knarkmissbrukare som regeringen ämnar vidta. Den frågan behandlades mycket knapphändigt i socialministerns svar. Min utgångspunkt är skildringen av Sara. Den är skriven av hennes pappa Bengt Johansson. Det är en bok som alla föräldrar, politiker och alla andra i detta land bör läsa. I boken kan vi läsa om hur Sara — en begåvad flicka, uppvuxen i en trygg familj i en av Stockholms förorter — går från bruk av alkohol och hasch till tungt narkotikamissbruk, försörjer sig på prostitution och kriminalitet och ådrar sig HIV. Boken illustrerar föräldrarnas desperata kamp för att hjälpa sin dotter och den vanmakt de känner när de vandrar mellan myndigheter, polis, socialtjänst och läkare. Boken tydliggör hur mycket som görs på olika håll, men att det ändå alltid blir fel. Det finns nämligen ingen samordning i åtgärderna, och de insatta resurserna gör inte åsyftad nytta. Alla blir lidande på detta. Saras öde delas av många. Jag har träffat Sara, och hon beskrev mycket målande var felen finns. Jag tror att vi måste lyssna på missbrukarna själva och försöka se deras syn på var det brister. Sara, liksom övriga ungdomar som hamnar i ett narkotikamissbruk, glider bort från sina familjer och ett normalt liv. De får en egen gemenskap med missbrukargruppen, där de blir någon och får en identitet. Samtidigt skolkar de från livet, och vi måste alla hjälpas åt för att hindra dem från att göra det. Det behövs därför aktiva åtgärder för att få människor att i tid upptäcka missbruket. Det gäller för föräldrar, lärare och de poliser som kommer i kontakt med ungdomarna att vidta rätt åtgärder på ett tidigt stadium. Ett samarbete skall också ske med socialtjänsten. Vi är alldeles för flata i våra insatser. Föräldrarna har för liten kunskap om hur de skall bära sig åt. Vården av nya missbrukare inleds självfallet med frivillig vård. Förutsättningen för att den skall lyckas är att ungdomarna är motiverade. Jag skall inte beröra tvångsvård här, eftersom det kommer upp när vi behandlar propositionen om LVU. Det finns olika möjligheter att ta till. Vi har t.ex. familjehem, som behöver stödas av kommunerna. De som ansvarar för familjehemmen måste ha en bra och kontinuerlig utbildning. När missbruket förvärras blir det aktuellt med institutionsvård. Det är viktigt att vi får bort de långa väntetiderna så att vi får möjlighet att bereda plats när missbrukarna är som mest motiverade. Personalen måste få förbättrad utbildning. Ökade insatser och resurser måste ges till frivilliga organisationer som t.ex. LP-stiftelsen. Det är en bra väg, de lyckas väl. Det är även viktigt med uppföljning av vården. Det är dåligt med uppföljningen i dag. Det rinner ut mycket pengar till ingen nytta. Kontraktsvård är en annan form av vård som är viktig att utnyttja. Det är emellertid också viktigt att skydda missbrukarna mot annan ohälsa. Socialministern var inne på HIV, via de här anslagen. Alltför många injektionsmissbrukare är i dag HIV-smittade. Värst är det i Stockholm. En studie av LVM-vården av narkomaner i Stockholm visade att 30 96 av narkomanerna var HIV-positiva. Flertalet av dessa var fortfarande efter vård missbrukare. Undantag var de som fick metadon eller hade avlidit. Detta är skrämmande siffror. Det är viktigt att skydda narkomanerna från HIV. Med upplysning kommer man inte alla gånger särskilt långt. Det är viktigt att de använder rena verktyg. Detta kommer att beröras vid måndagens debatt, som jag tyvärr inte kan vara med om. Jag vill därför nu framhålla att metadonbehandling är viktigt. Det finns hållbara argument internationellt för att ge tillgång till rena sprutor och spetsar och också till rengöringsmedel. Vi har nyligen börjat pröva en metod att rengöra smutsiga verktyg med natriumhypoklorit. Vi fäster förhoppningar vid att denna metod kommer att användas. Jag vill gärna höra socialministerns syn på hur vi i dag skall kunna förebygga spridning av HIV bland missbrukare och också på hur vi kan värdera vårdinsatser, för att vi skall bli bättre i framtiden.

Herr talman! Socialtjänstens roll i detta sammanhang är mycket väsentlig. förebyggande åtgärder som var angivna i den gamla barnavårdslagen resp. nykterhetsvårdslagen saknas i nuvarande socialtjänstlagstiftning. Under en följd av år har vi kritiserat såväl LVU som LVM. Syftet med LVU har varit att sociala myndigheter på ett så tidigt stadium som möjligt skall kunna gripa in om barn eller ungdom riskerar att hamna i en situation som leder till drogmissbruk eller om hemförhållandena anses vara till men. Som LVU nu är utformad har lagen inneburit att åtgärder har satts in för sent och att det har varit alltför lätt att så att säga straffa ut sig. Därför är det bra att vi nu har fått förslag om såväl lagändringar som resursförstärkning. Det är åtgärder som vi moderater länge har krävt. Men det räcker inte. Vi vill gå längre än så, vilket framgår av våra motioner med anledning av den nu aktuella propositionen. Vad som dessutom krävs för bekämpning av narkotikaproblemet är en snabb och effektiv organisation som har överblick över hela strukturen och snabbt kan ingripa, utreda, lagföra och följa upp effekterna av sina insatser genom hela kedjan, från inledande insatser i skola, socialvård, av polis m.m. till kriminalvård eller narkomanvård och återanpassning i samhället. Om det allmännas resurser skall kunna utnyttjas på ett riktigt sätt måste två viktiga förutsättningar vara uppfyllda: 1. Insatserna måste riktas mot den allvarligaste brottsligheten och särskilt mot dess svagaste länkar. 2. De resurser som utnyttjas måste, mot bakgrund av vad de riktas mot, vara allsidigt sammansatta. De måste kunna arbeta snabbt och effektivt utan hindrande byråkratiskt och administrativt krångel i form av t.ex. gränsdragningen mellan myndigheter. I varje kommun och även på länsplanet måste det bildas grupper som kontinuerligt följer narkotikafrågan. Förutom polis och sociala myndigheter bör det finnas representanter för Hem och skola, elevföreningar och så många andra aktiva föreningar som möjligt. Det gäller att slå tillbaka mot narkotikan på bred front, medan det ännu finns tid att göra något. Ideell verksamhet utgör också ett viktigt och omistligt inslag i den totala kampen mot drogmissbruket. De alternativa behandlingsformerna och det engagemang som där kommer till uttryck bör stimuleras och uppvärderas. Alternativen ger ofta en bättre rehabilitering än motsvarande verksamheter i offentlig regi. Även av detta skäl måste stat och kommuner använda sig av enskilda, ideella organisationer som innehar tillstånd från länsstyrelserna att driva hem för vård eller boende och som med kort varsel kan gå in och erbjuda resp. socialnämnd/distriktsnämnd behandling för en hjälpsökande individ. Man kan i sammanhanget nämnd institutioner som LP-stiftelsen, Narconon, Daytop, Hassela, Länkrörelsen m.fl. Dessa kan representera olika bakgrund och metoder men har alla gemensamt att de kan redovisa ett gott behandlingsresultat. Jag vill fråga socialministern vad regeringen planerar att göra för att underlätta för enskilda organisationer att hjälpa till i vårdarbetet. De kan, som Barbro Westerholm mycket riktigt påpekade, hjälpa till att få bort de långa väntetiderna. Herr talman! Slutligen vill jag understryka vad som tidigare har sagts här beträffande det internationella engangemanget. Sverige är ett litet land och har naturligtvis svårt att agera ensamt. Därför är det viktigt att vi i samverkan med andra länder både i Europa och ute i världen hjälper till att åstadkomma insatser på bred front. Vi moderater har därför i de internationella organisationer där vi är medlemmar — jag tänker på EDU och IDU — tagit upp narkotikafrågan främst på dagordningen, för att åstadkomma sådana insatser. Ett av de förslag vi har fört fram är att man skall skapa en europeisk bas för samordning av insatserna i Europa, lik den bas som i dag finns i USA.

Herr talman! En av orsakerna till att Sverige just nu översvämmas av narkotika är att tillgången ute i världen ökat kraftigt under det senaste året. Från de stora vallmofälten i Shanbergen i Sydostasien släpps i år närmare 3000 ton råopium ut på världsmarknaden. Det är den största skörden någonsin från det område som brukar kallas Den gyllene triangeln. Det innebär omkring 300 ton heroin i förädlad form. Då har jag inte räknat med de betydande mängder heroin som kommer från den s.k. gyllene halvmånen i Pakistan, Afghanistan och Iran. Jag har inte heller sagt någonting om det opium som kommer inifrån folkrepubliken Kina. Bara mängden från Den gyllene triangeln är tillräcklig för att täcka världsbehovet av heroin i flera år och för att skapa en helt ny generation missbrukare. Även kokainskördarna i Sydamerika har ökat mycket kraftigt. Det är sannolikt de största skördarna någonsin som i år släpps ut på världsmarknaden. Den sammanlagda arealen för koka-odlingarna i Peru, Bolivia och Colombia är nu över 300 000 hektar. För att utvidga odlingarna ytterligare är man i full färd med att hugga och bränna ned djungeln på flera ställen. Tillgången på hasch och marijuana har också ökat. Den hampaväxt som är ursprunget till dessa droger, Cannabis Sativa, har i år givit stora skördar i nästan alla producentländer. Det gäller Nepal, Indien, Afghanistan, Iran, Pakistan, Libanon, Turkiet, Marocko, Zaire och Zimbabwe, för att bara nämna några exempel. Det finns också mycket gott om amfetamin för närvarande. Trots att polisen för två månader sedan gjorde tillslag mot Hollands förmodligen största amfetaminfabrik genom tiderna, har detta knappast märkts på den europeiska marknaden. Ändå har den holländska fabriken under de senaste tre fyra åren tillverkat amfetamin för minst tre miljarder kronor. En stor del av den narkotikan har exporterats till Sverige. Bara sedan 1985 har det gjorts inte mindre än 364 beslag på sammanlagt 288 kg amfetamin från fabriken. Att amfetaminet trots det stora tillslaget i Holland ändå väller ut över Europa i enorma mängder beror på att Polen nu på allvar kommit i gång med produktion av amfetamin. Det finns mycket som tyder på att Polen håller på att överta Hollands roll som ledande producentland för amfetamin. Tidigare rykten om att Polen importerat amfetaminkemister från Holland tycks i dag vara ett faktum. Svensk och övrig europeisk polis har vid beslag kunnat notera att det polska amfetaminet varit av högsta tänkbara kvalitet. Vid sidan om amfetamin finns det numera gott om andra syntetiska droger på marknaden. Ecstasy, ofta förkortat med bokstäverna XTC, som är en av dessa, är intressant, därför att denna drog kan sägas ha en betydelsefull koppling till amfetamin. Amfetamintillverkarna håller nämligen på att lära sig den kemiska processen för att tillverka Ecstasy. Detta är oroväckande, eftersom den välutvecklade försäljningsorganisation som finns för amfetamin då också kommer att utnyttjas för Ecstasy. Därför är det möjligt att nästa stora syntetiska drog i Skandinavien blir just Ecstasy. Ecstasy är en drog som ser högst ofarlig ut. Den säljs vanligtvis i form av små tabletter med ett leende ansikte på. I reklamen sägs det att Ecstasy är en ofarlig drog som ökar förmågan att uppleva kontakt med andra människor och förstärker kärlekskänslor och sexuella upplevelser. Det är en farlig varudeklaration som innebär att Ecstasy kanske är den allra mest förrädiska drogen hittills. Det finns ungdomar som sitter och skakar i rullstol efter att ha tagit en enda Ecstasytablett. För sju år sedan provade en ung pojke i USA den här drogen. Pojken ligger fortfarande på sjukhus med svåra hallucinationer. Överallt ser han ormar som anfaller, och detta trots att han bara åt en enda av de leende tabletterna. Herr talman! Den stora tillgången på narkotika i världen leder till slutsatsen att det nu är viktigare än någonsin tidigare att vidta åtgärder för att förhindra att antalet narkotikakonsumenter ökar. Det är därvid väsentligt att jakten på de stora narkotikalangarna fortsätter. Men genom att konsumenten trots allt är narkotikamarknadens yttersta förutsättning och i praktiken den enda oersättliga länken i hela kedjan av aktörer inom narkotikahanteringen, måste ändå det enskilda innehavet och missbruket stå i centrum för den politik som skall föras på det här området. I sitt svar till Ingbritt Irhammar säger socialministern att det som behövs för att komma åt narkotikabrottsligheten är ett mer aktivt polisarbete mot gatulangning. Med anledning av detta uttalande vill jag göra socialministern uppmärksam på det förhållandet att regeringen faktiskt i betydande utsträckning försämrat förutsättningarna för polisen att bedriva en effektiv kamp mot gatulangningen när den dragit ned på polisens resurser under 1980-talet. Genom att personalminskningarna tvingat polisen att prioritera utryckningstjänsten och bemanningen av polisstationerna har polisen inte kunnat göra den satsning på s.k. gatulangningsgrupper som skulle behövas i kampen mot narkotikan. Regeringens polispolitik under 1980-talet har varit en katastrof för narkotikabekämpningen. Dessutom har det socialdemokratiska motståndet mot att ge polisen rätt att ta blodprov och urinprov på misstänkta missbrukare i hög grad minskat möjligheterna att i ett tidigt skede uppdaga vilka som är missbrukare och därigenom kunna sätta in relevanta åtgärder.

Herr talman! Jag uppfattade Ingbritt Irhammars kritik mot regeringen och mot narkotikapolitiken såsom den har förts mera som en irritation över gångna års debatter än någonting som är relevant just nu. Därför vill jag inte ägna så mycket tid åt just den delen i diskussionen. Men jag vill, till skillnad från Ingbritt Irhammar, hävda att det under hela 80-talet har förts en offensiv narkotikapolitik i det här landet. Även om vi inte är nöjda med alla resultat som har uppnåtts, tror jag att detta resultat är en väsentlig del av förklaringen till att vi i Sverige ändå kan uppvisa ett bättre läge än vad man kan göra i många andra länder, bl.a. alldeles i vår närmaste omgivning i vissa länder i Norden och i övriga Europa. Som flera gånger har understrukits i denna debatt är det som bekant kriget mot narkotikan, som det med berättigande kallas, som måste föras på flera olika fronter. Och de ganska hänsynslösa metoder som narkotikalangare och andra finner under utvecklingens gång måste mötas med motåtgärder i olika sammanhang. Det innebär att vi, även om vi har fört en offensiv narkotikapolitik, inte bara kan slå oss till ro med detta, utan vi måste också finslipa metoderna och se över arsenalen vid olika tillfällen, vilket är skälet till att regeringen, inför den oro som vi alla känner för risken av en ny knarkvåg, nu har tillsatt en aktionsgrupp. I denna aktionsgrupp kommer tullen att vara direkt representerad genom sin generaldirektör. Polisen kommer också att vara direkt representerad genom rikspolisstyrelsen. Tullen och polisen har då möjlighet att där aktualisera de åtgärder som bl.a. Ingbritt Irhammar tog upp. Om de anser att de arbetsinstrument som de i dag har är otillräckliga sitter de ju själva mitt i det aktiva organ som skall ge regering och riksdag förslag på detta område. Jag går därför inte in på de exakta frågeställningar som Ingbritt Irhammar tog upp, utan jag menar att om polisen anser att den har otillräckliga arbetsinstrument får den väcka frågor om detta via narkotikagruppen där polisen är direkt engagerad i arbetet, och så får det bli en prövning av detta när gruppen så småningom lägger fram sina förslag. Och det skall inte ske långt fram i tiden, utan denna grupp skall påbörja sitt arbete så snart som det över huvud taget är möjligt. Detta gäller även Jerry Martingers fråga, som han i och för sig redan har fått svar på ganska nyligen av justitieministern. Polisen själv eller t.ex. riksåklagaren har inte själva framhållit att möjligheten att ta blodprov och urinprov är några viktiga och avgörande instrument för att komma till rätta med detta problem. Riksåklagaren fann, som justitieministern påpekade, över huvud taget inte skäl att kriminalisera konsumtion av narkotika. Och rikspolisstyrelsen framförde uppfattningen att det inte fanns något beaktansvärt intresse av att använda tvångsmedel för att ta urinprov. Men om de har ändrat sig på denna punkt får de väl aktualisera sin nya inställning via narkotikagruppen. Den internationella utvecklingen, som flera talare har berört, är naturligtvis oerhört viktig i detta sammanhang. Skall vi lyckas med åtgärder på detta område måste dessa åtgärder vidtas på det internationella fältet. Vi kan med rätta hävda att Sverige bedriver en mycket aktiv politik. Sveriges bidrag, för att utgå från samma utgångspunkt som Ingbritt Irhammar gjorde beträffande statsministerns uttalande, till FN:s narkotikafond har sedan 1982 ökat från 4 milj.kr. till 40 milj.kr. Det har alltså tiodubblats på dessa år. Det menar jag är ett uttryck för att Sverige verkligen tar den internationella kampen mot narkotika på allvar. Det är bara ett exempel, det finns flera, som jag tog upp i svaret när jag hänvisade till de aktiviteter som nu pågår. Jag skall svara på den konkreta frågan om Afghanistan från Ingbritt Ir hammar. Om man vid detta arbete, som i huvudsak skall ske i FN:s regi, Prot. 1989/90:32 lägger fram förslag skall vi naturligtvis pröva dem lika öppet som vi har prö — 24 november 1989 vat insatserna när det gäller Colombia och andra insatser som vi har kanadlisee rat via FN-organen. Jag kan alltså inte just nu säga något mer än att man arbetar och förbereder projekt i FN:s narkotikafond och att vi får ta ställning till dem när förslag läggs fram. Jag vill emellertid slå fast att Sverige, trots att Sverige befolkningsmässigt inte är så stort, är en av de största bidragsgivarna och ett av de mest aktiva länderna när det gäller att åstadkomma resultat i de internationella organen. Till Sten Svensson vill jag säga att vårdresurserna faktiskt har ökat ganska kraftigt. Detta svar gäller även Barbro Westerholms inlägg. Vi höjer 1990 bidraget till de slutna platserna på § 12-hemmen från 250 000 till 400 000 kr. per plats. Det är bara ett exempel på att dessa insatser ökar.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag håller med socialministern om att min kritik i huvudsak var riktad mot åtgärderna de gångna åren. Men jag delar inte socialministerns uppfattning om att regeringen har fört en offensiv politik. I mitt första inlägg förde jag fram exempel på brister i regeringens politik, så jag skall inte upprepa det. Jag sade också i mitt första inlägg att det är positivt att regeringen nu har vaknat, föreslagit åtgärder och även vidtagit vissa. Jag noterade speciellt i socialministerns inlägg att det nu finns en öppning från regeringens sida att eventuellt skärpa lagstiftningen om inblandade parter anser detta nödvändigt, som socialministern sade. Jag tycker att det bådar gott för framtiden mot bakgrund av de önskemål som jag har fått framfört till mig från polisoch åklagarhåll. Jag vet mycket väl att riksåklagaren tidigare har uttalat att man inte anser det så viktigt att kriminalisera bruk av narkotika, införa fängelsestraff i straffskalan och att kunna ta blodoch urinprov. Samtidigt vet jag att poliser och socialarbetare ute på fältet anser att de är fruktansvärt svårt att nå fram till dem som brukar narkotika, därför att man har svårt att upptäcka dem med dagens lagstiftning. Jag ser faktiskt positivt på kommissionens arbete och ser fram mot dess resultat. Jag hoppas att arbetet skall leda fram till att åtalsunderlåtelserna skall minska i antal. Eftersom regeringen inte har några synpunkter nu på vad som behöver göras utan vill avvakta, vill jag ändå fråga om regeringens inställning. Åtalsunderlåtelserna för narkotikabrott uppgår till 11 90 av alla fall. Detta anser vi inom centern oacceptabelt. Min fråga är då: Anser socialministern att det är acceptabelt när man skall ge korrekta signaler till missbrukarna? Jag skulle vilja ta upp en annan fråga. Justitieministern sade i början av november att hon skulle göra civilministern uppmärksam på problemen vid eventuella förändringar av gränserna för innehav av narkotika. Hon sade att hon skulle ta kontakt med civilministern. Jag undrar om detta har skett och vad det har lett till inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tyckte att jag inte riktigt fick svar på ett par av mina frågor till socialministern. En av dem var hur vi följer upp resultaten med olika vårdoch behandlingsmetoder. Jag försökte att leta reda på vad man har gjort och frågade riksdagens utredningstjänst. Utredningstjänsten var i kontakt med socialstyrelsen, socialdepartementet, Kommunförbundet och CAN. Resultatet av dessa kontakter blev att man skrev så här: ”Av telefonkontakterna framgår dock att en systematiserad uppföljningsverksamhet kommer att bli allt viktigare. Att få en samlad bild av utvärderingar som gjorts på olika nivåer framstår som angeläget.” Sedan skriver man om svårigheterna att göra en sådan utvärdering. Jag tycker att det är viktigt att vi gör en utvärdering av de olika alternativa behandlingsformer som finns. Den andra frågan är hur socialministern tror vi kan skydda narkomanerna mot att få HIV — gulsot hör också dit. Den tredje fråga som jag tänkte ta upp gäller införsel av billig narkotika. Jag har en person i min närhet som var i Pakistan nära afghanska gränsen och som erbjöds att köpa ett kilo heroin för 700 kr. Vederbörande avböjde naturligtvis, men hur många är det som faller för frestelsen att bara en gång köpa det för att kanske sanera sin ekonomi ? Hur kan vi ”vaccinera” våra ungdomar som reser ut till världens alla hörn mot sådana frestelser? Hur ”vaccinerar” vi våra biståndsarbetare? Jag är medveten om att detta bara är en liten del i kampen mot narkotika, men många bäckar små gör en stor å.

Herr talman! Socialministern sade att jag nyligen fått svar av justitieministern i narkotikafrågan. Det stämmer. Jag hade faktiskt inte heller tänkt gå uppi den här debatten i dag, men jag reagerar mot att socialministern säger att det behövs ett mer aktivt polisarbete mot gatulangning. Mer aktivt polisarbete är ju inte detsamma som att polisen skall få mer resurser i kampen mot narkotika. Det är två helt skilda saker. Att socialministern talar om ett mera aktivt arbete från polisens sida i stället för ökade resurser kan bara innebära att socialministern förväntar sig att de polismän som är i tjänst skall arbeta ännu hårdare med de bristfälliga resurser som de nu har. Det kan inte betyda någonting annat än att regeringen planerar att fortsätta den rovdrift på poliser som har ägt rum under större delen av 1980-talet. Det finns polismän som inte har haft en enda ledig dag mellan augusti och december. Hur många andra yrkesgrupper skulle acceptera sådana arbetsförhållanden? Jag vill gå så långt som att påstå att regeringen som ytterst ansvarig i sammanhanget på ett omänskligt sätt utnyttjar en otroligt lojal yrkeskår. Det går inte att hänvisa till att antagningen till polishögskolan nu ökat från tidigare år. Det tar tre år att utbilda en polis, varför vi inte får några effekter av ökningen förrän en bra bit in på 1990-talet. Vad som behövs är ökade resurser nu. Vi moderater har vid upprepade tillfällen krävt att 600 nya administrativa tjänster skall inrättas inom polisen, så att de polismän som utför administrativa göromål inomhus i större utsträckning kan frigöras för yttre tjänst. Genom litet god vilja från regeringens sida skulle vi snabbt kunna få fram ett beslut. Vi skulle redan till juloch nyårshelgerna kunna få ut fler poliser på gator och torg. Vi skulle då också kunna göra en bättre insats i kampen mot gatu = Prot. 1989/90:32 våldet. 24 november 1989 Efter mötet i Rosenbad antydde visserligen statsminister Ingvar Carlsson. ZA att han kunde tänka sig att göra en sådan satsning som vi har föreslagit. Men han sade ingenting om när och framför allt lovade han ingenting heller. Herr talman! Kanske var mötet i Rosenbad ingenting annat än ett skådespel för att lugna den allmänna opinionen och för att bl.a. ge medborgarna ett intryck av att regeringen har gjort någonting konkret åt polisbristen. Liknande skådespel har ju arrangerats tidigare. När den värsta stormen sedan har lagt sig har regeringen dragit sig tillbaka utan att ha vidtagit en enda åtgärd!

Herr talman! Socialministern vill ge sken av att han redan har löst problemen. Det är ett faktum att väntetiderna inom vården fortfarande existerar och dessutom är långa. Socialministern svarade mig på min fråga att han höjer bidragen till § 12-hemmen. Redan i mitt förra inlägg noterade jag att det har kommit förslag av den innebörden. Men vad jag är ute efter är att få socialministern att kommentera situationen för de enskilda alternativen. Vårdmonopolet måste undanröjas och de som arbetar inom den enskilda sektorn ges likvärdiga förutsättningar att verka på exakt samma villkor som de offentliga organen. Hittills har vi hamnat i minoritet i socialutskottet när vi har tagit upp frågor av denna innebörd. Vill socialministern ge några andra signaler, så att vi kan få dessa synpunkter att tränga igenom, för det är viktigt för vården att de enskilda alternativen får göra sig gällande i ökad usträckning? Där ligger lösningen av de problem som vi i dag har med de långa väntetiderna. Jag vill även tacka för svaret när det gäller de internationella frågorna. Det internationella engagemanget är väsentligt. Det är bra att regeringen har höjt anslaget. Men det skulle vara ännu bättre om vi kunde bidra med idéer och synpunkter som leder till en bra användning av de pengar som samlats hos FN:s organ, så att vi i FN:s regi kan få till stånd sociala projekt som innebär en omställning för bönderna t.ex. i Colombia. Det räcker inte med att rycka upp plantorna för dem, vi måste se till att det blir en social omställning och alternativ sysselsättning. Det är det väsentliga. Sverige måste komma med konkreta förslag och idéer. Vilka instruktioner planerar regeringen att ge de företrädare vi har i FN för att vi skall kunna medverka till en sådan förändring?

Herr talman! Jag kan inte kommentera de sifferuppgifter angående åtalseftergifter som Ingbritt Irhammar nämnde. Jag är något förvånad över att siffrorna skulle vara så höga som 11 20. Om man i detta sammanhang har fått en praxis som det finns anledning att pröva, bör denna ganska förutsättningslöst kunna diskuteras. Också detta kan ses som ett led i de åtgärder som behöver vidtas på detta område. Huruvida det har förekommit några kontakter mellan civilministern och justitieministern är mig obekant. Men om justitieministern har utlovat att en 13 sådan kontakt skall ske förutsätter jag att den också kommer att genomföras. Barbro Westerholm tryckte på behovet av bättre utvärderingar av vårdresultatet än vad som hittills har varit fallet. Jag tror inte att vi är oense på den punkten. Med hänsyn till de mycket stora resurser som satsas på vårdområdet är det naturligtvis viktigt att vi vet att dessa resurser används på ett så bra sätt som möjligt. Och då kan vi vara överens om att också skaffa oss de bästa möjliga metoderna för att kunna göra utvärderingar av denna verksamhet. Barbro Westerholms andra fråga handlade om rena sprutor till narkomanerna. Denna fråga skall — som Barbro Westerholm sade — diskuteras här på måndag. Jag vill inte föregripa den interpellationsdebatten, men jag kan säga så mycket som att i svaret på interpellationen kommer jag för min del att säga att jag inte är beredd att nu ompröva det riksdagsbeslut som fattades så sent som i våras. Jag vet att Barbro Westerholm inte tycker om det riksdagsbeslutet. Men om riksdagen i bred majoritet, praktiskt tagit tvärs över partigränserna — med undantag för folkpartiet — har fattat ett sådant beslut bara för ett antal månader sedan skall regeringen enligt min mening inte gå in och ändra på förutsättningarna vad gäller denna fråga. Så mycket kan jag säga i dag, och sedan får vi föra denna diskussion vidare på måndag i samband med att interpellationen skall behandlas. Hur skall vi vaccinera ungdomarna så att de skall kunna möta realisationserbjudanden i fråga om knark osv. när de är ute och reser i världen? Ja, vi måste naturligtvis bedriva en ständig upplysningsverksamhet på detta område. Vad vi under 80-talet har kunnat konstatera, även om det nu finns oroande tendenser i en annan riktning, är att ungdomen trots allt inte är opåverkad av den debatt som har förts. Det har skett en attitydförändring exempelvis ute bland skolungdomarna under 80-talet. Just nu arbetar bl.a.den s.k. Athena-gruppen mycket aktivt med fortsatt upplysningsverksamhet i skolorna, via massmedia och på många andra olika sätt för att göra de nya generationerna uppmärksamma på att knarket inte är något att leka med. Det är en livsfarlig lek som man ger sig in på om man faller för de tongångar som nu finns och som säger att ”det där kan man prova litet grand, det skadar väl inte”. Det finns tillräckligt många exempel på att vi inte kan kosta på oss att leka den leken. Detta budskap måste naturligtvis föras fram till varje årsklass som växer upp och som kommer i närheten av dessa risker. Till Jerry Martinger vill jag säga att det naturligtvis inte är fråga om något skådespel när regeringen försöker få ett aktivt samarbete till stånd med folkrörelser, med ungdomsorganisationer, med föräldraföreningar osv. för att komma till rätta inte bara med narkotikaproblemen utan med de våldstendenser som vi kan se över huvud taget. Vi vet att det fordras förstärkningar även på polisområdet. Det kan handla om både förstärkningar i fråga om polisens eget sätt att arbeta och om allmänna resursförstärkningar. Som Jerry Martinger sade är det ju nu en förstärkning på gång, även om han inte var nöjd med detta. Men på grund av faktorer som hänger samman med utbildningen har dessa insatser inte givit något utslag ännu. Allra sist vill jag ge en kommentar till det Sten Svensson kallade vårdmonopolet, vilket skulle syfta på det samhälleliga vårdmonopolet. Men samhäl let har inget vårdmonopol på detta område. Tvärtom sker huvuddelen av vården i dag i stiftelser och i enskilda organisationers regi. Samhällets roll är att finansiera vården. Jag tror att inte mindre än 65 76 av vårdplatserna i dag finns på enskilda vårdhem eller på stiftelser. Det existerar alltså inget vårdmonopol på detta område, utan tvärtom använder vi en betydande del av de resurser som finns till att stödja de frivilliga organisationernas arbete. Detta är enligt min mening en riktig metod, eftersom det ofta är inom de frivilliga organisationerna som det finns ett extra engagemang, som kanske inte alltid går att få fram i de kommunala och landstingsägda institutionerna.

Herr talman! Jag konstaterar att det nu faktiskt finns en öppenhet hos regeringen vad gäller att pröva olika typer av lösningar. Detta är väldigt positivt, det måste jag säga. Jag tänker bl.a. på att regeringen nu är beredd att se över frågan om åtalsunderlåtelser. Jag ställde i mitt första inlägg en fråga som jag dock inte har fått något klart besked på, nämligen min fråga om tullen. Jag frågade om tullen kommer att slippa ifrån regeringens sparmål mot bakgrund av att dess arbete med att stoppa narkotikan vid gränserna är så viktigt. Om man ser framåt kan man konstatera att det kommer att uppstå ytterligare problem när EG upphör med sin gränskontroll. Då blir det ännu viktigare att vi har en mycket stark kontroll vid våra gränser. Jag skall också gå in på frågan om vårdbehovet. Jag har inte tagit upp denna fråga tidigare. Vi kan konstatera att vårdköerna är alltför långa och att regeringen har givit ytterligare resurser till § 12-hemmen. Centern har tidigare påpekat att vi också måste öka antalet vårdplatser vad gäller § 34-placeringar för dem som är intagna för missbruksproblem. Det är viktigt att det i fråga om § 34-placeringar finns ett tillräckligt antal platser att tillgå i slutet av missbrukarnas behandlingstid, så att eftervården kan skötas ordentligt. När det gäller § 12-hemmen har det länge förts en debatt om att dessa hem, sedan de överfördes till landstingens och kommunernas regi, har minskat i antal. Skötseln vad gäller dessa hem har på vissa håll blivit sämre. Centerpartiet har framfört krav på att huvudmannaskapet i stället skall vara statligt. Har regeringen tagit ställning i denna fråga? Kommer det att bli så som vi vill? Det har visat sig att kontrollen av den vård som bedrivs i olika vårdhem och alternativa vårdhem skulle behöva förbättras. Har regeringen även planer på en sådan förbättring? Till sist vill jag gå in på ett helt annat problem. Bland narkotikamissbrukare, och särskilt då bland sprutnarkomaner, finns en stor mängd aidssjuka och HIV-smittade. Detta har tidigare påpekats här. Några av dessa narkomaner är prostituerade, och de sprider smittan vidare till sina kunder, de s.k. torskarna. Dessa är, inom parentes sagt, i stor utsträckning män som redan lever i parförhållanden och inom dessa för smittan vidare till sina fruar och sambos. Vad är egentligen regeringens invändning mot att kriminalisera de prostituerades kunder?